Herr talman! Kemiska bekämpningsmedel används i allt större omfattning för att bekämpa sjukdomar och skadedjur på våra kulturväxter. För vissa sjukdomskänsliga och för skadedjur begärliga växtslag har, med nutida krav på lönsamhet och kvalitet, den kemiska bekämpningen blivit ett villkor för odling över huvud taget. Vunna erfarenheter visar att kemiska medel i praktiskt bruk är förenade med menliga sidoverkningar. I några fall föreligger nu förbud mot användning av medel som ansetts riskabla. Hit hör DDT och vissa andra klorerade kolväten. Åtgärden kommer sannolikt att innebära lägre skördar av t.ex. oljeväxter. En direkt kompensation för inkomstbortfallet torde vara svår att nå, men ett rimligt krav är att inskränkningarna i rätten att använda bekämpningsmedlen åtföljes av det allmännas stöd för utveckling av alternativa bekämpningsåtgärder. Resistensförädlingen och bruket av resistenta sorter är en väg. Resistensbiologisk forskning måste emellertid föregå resistensförädling. En sådan forskning är i gång vid statens växtskyddsanstalt, men resurserna är knappa. Anstalten har därför i petita framfört önskemål om en uppräkning av anslaget med 131 000 kronor, specialdestinerat till resistensbiologisk forsk ning. Reservanterna finner anslagsäskandet berättigat, varför jag yrkar bifall till den vid punkten 22 fogade reservationen.

Herr talman! Under denna punkt har reservanterna enats om att — utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit — kräva ett ytterligare anslag på 131 000 kronor för att möjliggöra en utbyggnad av den resistensbiologiska = forskningen «vid växtskyddsanstalten. Bland annat skulle anstalten tillföras två forskartjänster. Det är precis samma förslag som växtskyddsanstalten har framfört. Utskottsmajoriteten vill i detta sammanhang nämna att det för budgetåret 1970/71 i statsverkspropositionen har beräknats ett anslag på 563 000 kronor för särskilda undersökningar vid växtskyddsanstalten. Det betyder att om anstalten finner det lämpligt att ytterligare resistensbiologiska undersökningar görs på detta område, så kan anstalten naturligtvis utnyttja dessa medel. Redan nu bedrivs verksamheten vid resistensbiologiska laboratoriet till stor del med forskningsmedel, och man kan kanske ifrågasätta om den inte även i fortsättningen bör finansieras med särskilda forskningsmedel. Det är ju heller inte, herr talman, vanligt eller lämpligt att ett utskott föreslår tillsättande av tjänster vid sidan av vad Kungl. Maj:t vid sin prövning har funnit möjligt. Jag bör kanske tillägga att anslaget under denna punkt för nästa budgetår är höjt med 376 000 kronor. Nu vill reservanterna höja med =<:ytterligare 131 000 kronor, vilket skulle betyda en sammanlagd höjning med 507 000 kronor. Jag tycker att reservanterna, även om de är i opposition, bör visa lite ansvar och se till vad som är möjligt att kosta på sig. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag. högskolans konsulentavdelning inrätta en tjänst som statskonsulent, högst Ae 28, för sektionen Teknik med uppgift att bevaka ämnet lantbrukets byggnadsteknik.

Herr talman! Jordbruksutskottet har vid olika tillfällen tagit del av den verksamhet som bedrives vid bl.a. Lantbrukshögskolan. Av naturliga skäl, då det under nuvarande internationella och inhemska jordbrukspolitiska förhållanden gäller att hålla produktiviteten inom jordbruket så hög som möjligt, har vårt intresse huvudsakligen varit inriktat mot den forskningsverksamhet som där bedrivits. Bland annat fann vi där en högt driven och praktiskt fotad forskningsverksamhet på vattenvårdens område. Då denna forskning oroades av att den genom statens forskningsråd endast fick kortfristiga anslag, har en rad år motionsledes framförts kravet på en ordinarie tjänst som statsagronom för denna uppgift. Varje gång har vi dock fått bakslag, tills vi äntligen i årets statsverksproposition kunde läsa att man i departementet funnit den föreslagna tjänsten vara en god placering. Jag vill till departementschefen framföra en lyckönskan till ett gott beslut. Det är heller inte av otacksamhet som vi i år under reservationen vid den Anslag till lantbrukshögskolan na punkt tillstyrker inrättande av tre tjänster inom = Lantbrukshögskolans verksamhetsfält. Det är vår övertygelse att även dessa tjänster alla är av utomordentlig betydelse just för att få fram en god ekonomi för jordbruket. Vi tror även att deras forskningsuppgifter, som delvis tvingats fram av ekonomiska skäl, är så jordnära och av sådan direkt målforskningskaraktär att de på kort sikt skall lämna god utdelning. Jordbruksutskottets majoritet har dock inte vågat att satsa på dem. Den första tjänsten gäller en professur i ämnet radiobiologi. Vi har från utskottets sida även här varit i tillfälle att ta del av den högtstående och intensiva forskning som vid Lantbrukshögskolan här bedrives med förnämlig apparatur men under primitiva lokalförhållanden, åtminstone vid tiden för vårt besök. Vi blev nog även övertygade om den betydelsefulla verksamhet, inte minst på växtsjukdomarnas område, som i jordbrukets intresse här bedrivs och som måste vara av betydelse på lång sikt även för miljövården. Karaktären av de uppgifter som åligger föreståndaren för institutionen får anses helt jämförbar med vad som gäller för Övriga institutioner vid högskolan som leds av professorer. Vi tillstyrker därför inrättandet av en särskilt professur och vill i det sammanhanget påpeka att de ekonomiska konsekvenserna är ringa då befattningen som biträdande professor samtidigt kan dragas in. Den andra tjänsten hänger direkt samman med utvecklingen på jordbearbetningens område. Genom användandet av alltmer utrustade och starkare och därmed tyngre jordbruksmaskiner vid jordens bearbetning och skörd sker en sammanpackning av jorden, som framför allt på vissa jordar och under speciella väderleksförhållanden «visat sig medföra en betydande skördenedsättning. Utskottet har för övrigt i denna fråga en framstående kapacitet i herr Eliasson i Moholm, som dessutom är motionär. Han har direkt medverkat i försöksverksamhet på detta område i Skaraborgs län. Man är inte på det klara med orsak och verkan i denna ur produktionssynpunkt viktiga fråga. Här behövs således en grundlig forskning. Vi föreslår i reservationen att det inrättas en biträdande professorstjänst i jordbearbetning. Slutligen har för jordbrukets och då framför allt animalieproduktionens del de höga och stigande byggnadskostnaderna kommit att bli en tungt vägande faktor när det gäller produktionskostnaderna. Vi hörde senast i dagens morgonnyheter i radio hur byggnadskostnaderna stigit oerhört under 1960-talet. För att hålla dessa kostnader nere fordras nytänkande och forskning. Denna bör följas av intensifierad upplysning och rådgivning. Lantbrukshögskolans konsulentavdelning är således i angeläget behov av den tjänst som statskonsulent i frågor rörande lantbrukets byggnadsteknik, vilken föreslås i motionerna I: 929 och II: 1082 och vilken tillstyrkes av reservanterna. Herr Skagerlund, som själv är praktisk jordbrukare, kommer i denna del att komplettera mig med en del uppgifter från fältet. Det är således tre angelägna behov som vi tagit upp i vår reservation och som man med gott samvete kan stödja, inte minst eftersom den inom lantbruket bedrivna såväl grundsom målforskningen även i relation till dess ekonomiska betydelse är mycket eftersatt i jämförelse med t.ex. industriforskningen. Herr talman! Jag ber att få tillstyrka reservationen.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid motionsparet I1:916 och II: 1078, vari aktualiseras behovet av forskning för att belysa olika jordbearbetningsmetoders inverkan på avkastningen. Forskning och försöksverksamhet i jordbearbetning har länge försummats och sker endast i ytterst ringa omfattning. Som jämförelse kan nämnas att jordbearbetning och gödsling drar ungefär lika stora kostnader för jordbruket. Större och tyngre traktorer och maskiner användes vid jordbearbetning, men de påfrestningar detta innebär på jordstrukturen i våra odlade arealer har hittills inte kunnat mätas. I vissa extrema fall sjunker skördarna emellertid bevisligen till hälften om felaktiga metoder och extremt tunga redskap användes. En omfattande forskning behövs för att belysa och komma till rätta med problemen. Motionärerna föreslår att en tjänst som biträdande professor i jordbearbetning inrättas vid lantbrukshögskolan samt att anslaget till förvaltningskostnader uppräknas med 85 000 kronor för att bestrida kostnaderna under budgetåret 1970/71. Utskottsreservanterna har = funnit framställningen helt berättigad. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid punkt 24 fogade reservationen.

Herr talman! Jag vill helt instämma i vad herrar Skårman och Ingvar Andersson sagt när det gäller lantbrukshögskolan och dess behov av förstärkning. Jag finner det dock angeläget att ytterligare understryka vikten och behovet av att inrätta en tjänst i lantbrukets byggnadsteknik. Jordbrukets byggnadsbestånd är i många fall nedslitet och orationellt. För animalieproduktionen föreligger således ett stort behov av förnyelse av byggnadsbeståndet under 1970-talet. Men vem kan t.ex. uppföra en mjölkproduktionsbyggnad till dagens priser och få en lönsamhetskalkyl för produktionsgrenen att gå ihop? Den praktiske jordbrukaren som räknat på detta vet att det är mycket svårt. För KR-jordbrukaren, som kan få 40 procent i investe ringsbidrag, är situationen mare. Jordbrukets byggnadsfrågor kommer säkerligen på ett mer markerat sätt att återfinnas i 1970-talets jordbruksdebatt. Om man inte kan nå lönsamhet genom produktpriser, kanske förbättrade stödformer måste tillskapas. Stort behov av fortsatt och förbättrad forskning samt försöksverksamhet beträffande jordbrukets ekonomibyggnader föreligger således.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

Herr talman! Under denna punkt har Kungl. Maj:t anslagit medel till viss personalförstärkning vid Lantbrukshögskolan liksom en viss ändring av en professur m.m. De borgerliga ledamöterna har, som vi har hört här och i utskottet, inte varit nöjda med Kungl. Maj:ts förslag och reserverat sig. Motionärernas förslag är liktydigt med Lantbrukshögskolans begäran hos Kungl. Maj:t. Som redan har antytts vill de ha en tjänst som biträdande professor i jordbearbetning, en tjänst som statskonsulent i frågor rörande lantbrukets byggnadsteknik, och vidare vill de utbyta en tjänst som biträdande professor vid Radiobiologiska institutionen mot en ordinarie tjänst i samma ämne. Förslaget om en professur i radiobiologi har förts fram här i riksdagen de senaste åren. Utskottet har vid tidigare behandlingar menat att en viss forskning är viktig på detta område, men med hänsyn till den omfattande forskning som pågår inom radiobiologin vid olika forskningsorgan kan det vara tveksamt om det finns tillräckligt underlag för en eventuell förstärkning på just detta område, i konkurrens med andra forskningsuppgifter. Härutöver kan tilläggas att det redan nu finns en biträdande professor i ledningen för Radiobiologiska institutionen vid Lantbrukshögskolan. Som jag tidigare nämnt är det ett viktigt forskningsfält. Eftersom det finns en biträdande professor i ämnet förmodar jag att forskningen bedrivs i ungefär samma takt som om man skulle utbyta honom mot en ordinarie professor. Det är egentligen bara ordet biträdande som försvinner. Utbytet av en biträdande professor mot en ordinarie kostar naturligtvis en hel del pengar, och det har med tanke på allt övrigt som Kungl. Maj:t har att ta hänsyn till inte funnits utrymme i budgeten för en dylik åtgärd. Frågan om inrättandet av en tjänst som statskonsulent i frågor rörande lantbrukets byggnadsteknik har även tidigare varit föremål för riksdagens prövning. Inga nya motiveringar, som givit anledning till ändrad uppfattning från i fjol, har framkommit vid utskottsbehandlingen av detta ärende. Vad slutligen gäller förslaget om inrättandet av en tjänst som biträdande professor i jordbearbetning är det klart att man kommer in på ett område som är av stor vikt genom utvecklingen och användandet av allt större och tyngre maskiner. Men inom detta liksom inom andra områden står Lantbrukshögskolan inte stilla. Jag vill erinra om att det vid Lantbrukshögskolans vetenskapliga institution ingår en särskild avdelning för jordbearbetning med en professor som chef. Det kan även nämnas att det vid den avdelningen finns en statsagronomtjänst för ledning av försöksverksamheten. Då denna alltså synes pågå inom det berörda området är det kanske för närvarande mera ett önsketänkande än en absolut nödvändighet att inrätta nya tjänster. Jag tror inte heller att det är rätta vägen att utskottet ger sig in på att inrätta tjänster. Jag har sagt i utskottet, och jag vill gärna säga det nu också, att visst är frågan om jordbearbetningen och ma skinerna ett viktigt problem, men jag tror inte att det fordras en professor för att konstatera att jorden lämpas samman, när man ger sig ut på åkrarna med dessa stora maskiner. Det har jag sagt länge, och som gammal lantarbetare tycker jag att man förstår det med bara sunt förnuft. I synnerhet är det naturligtvis olämpligt att ge sig ut på åkrarna med stora maskiner när jorden inte är tjänlig. Herrar jordbrukare här i kammaren måste kunna intyga att nog ger man sig ofta ut på åkrarna med tunga maskiner, när jorden inte är tjänlig härför.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

Herr talman! När man lyssnar till herr Mossberger slår det en att han ivrar för en utpräglad sparsamhet, och han skulle därför mycket väl kunna tillhöra mitt parti. Vi som reserverat oss mot utskottets förslag har gjort det därför att det här gäller en investering, som i det långa loppet kommer att visa sig vara riktig och innebära besparingar. När det gäller jordbearbetningen säger herr Mossberger att han vet hur verkningarna blir av dessa stora redskap, traktorer bland annat, och det vet kanske de flesta som sätter in sådana maskiner. Men användandet av stora redskap och tunga traktorer är givetvis inget självändamål. I den pressade ekonomiska situation som jordbruket i dag befinner sig i måste stora redskap och stora traktorer till för att komma åt kostnadssidan, som jordbrukarna inte själva råder över på annat sätt än i fråga om rationaliseringar och besparingar. Alldeles självklart är också att en jordbrukare som skaffar en stor maskin kanske inte skulle ha gjort det, om han känt till vad det skulle komma att innebära i fråga om jordpackning och sämre avkastning. Det är på den punkten, herr Mossberger, som reservanterna menar att det är viktigt att vi får fakta på bordet som belyser hur olika jordbearbetningsmetoder verkar. Det finns inga skäl att vifta bort dessa framställningar. De är viktiga. Jag vill ge herr Mossberger rätt i ett avseende, nämligen att det inte är så mycket att säga om vad som totalt ställs till förfogande för forskning, växtförädling och annat, men jag anser att det måste göras omfördelningar inom denna pott. Just jordbearbetningen är kostnadskrävande, och det måste finnas underlag för den rationalisering som sker i jordbruket.

Herr talman! Jag vill till sist bara konstatera att jordbruksutskottets ärade vice ordförande påstår att jordbrukarna inte är skickade för sin uppgift. Han säger att man ger sig ut för att bearbeta jorden vid en tidpunkt när man borde hålla sig hemma, d. v. s. när jorden inte är tjänlig. Jag känner jordbrukarkåren, och jag vet att man icke handlar på det sätt som herr Skårman påstår.

Herr talman! Vi behandlar på denna punkt bidrag till praktiskt vetenskaplig växtförädling. Det rör sig om totalt två anstalter, nämligen den praktiskt vetenskapliga verksamheten vid Weibullsholm och vid Algot Holmberg & söner AB. Bidragsmottagarna har gjort framställningar om uppskrivning av bidraget; Weibulisholm med 70 000 kronor och Algot Holmberg & söner med 90 000 kronor. Jag vill för kammaren här framhålla vilken oerhörd betydelse Weibullsholm har haft för svenskt jordbruk. Man har nästan på löpande band åstadkommit högkvalitativa och högavkastande sorter. Det har i sin tur bidragit till att svenskt jordbruk i dag har en viss konkurrenskraft. Verksamheten vid de nu nämnda anstalterna blir självfallet dyrare för varje år som går. Den föreslagna uppräkningen av bidraget till Weibullsholm har samband med kostnadsökningen. Lantbrukshögskolan har yttrat sig över framställningen och sagt att bidraget bör uppräknas med ett belopp som motsvarar kostnadsökningen. Algot Holmberg & söner bedriver en speciell växtförädling. Företaget arbetar på att förädla sojabönan så att den skall bli lämpad för odling under de betingelser som råder i vårt land. Man har nått vissa framgångar, men man är inte färdig med arbetet. Vid fjolårets riksdag tog jag upp problemet om proteinförsörjningen här i landet i händelse av en avspärrning. Det är mot den bakgrunden ytterligt betydelsefullt att den forskning får fortsätta som bedrivs vid Weibullsholm och Svalöv vad beträffar åkerbönan och vid båda dessa anstalter men också — och i synnerhet — hos Algot Holmberg & söner rörande sojabönan. Givetvis är det också nödvändigt att ge dessa anstalter det stöd som de förtjänar. Herr talman! Trots att jag vet att utskottets talesman kommer att säga att vi reservanter inte känner ansvar för statsbudgetens utgiftssida vågar jag yrka bifall till den reservation som är fogad till punkten 29.

Herr talman! I de föreliggande motionerna I: 923 och II: 1099 hemställer motionärerna att anslaget till Algot Holmberg & söner AB höjs från 30 000 kronor till 120000. De motiverar denna höjning med att den vid bolaget bedrivna förädlingen av sojabönan anses vara av stor betydelse från proteinsynpunkt.

Men det har inte varit möjligt för Kungl. Maj:t att föreslå någon höjning av anslaget för nästa budgetår. För övrigt kan man säga att liknande motioner om en ökning av anslagen till dessa båda företag framfördes även vid fjolårets riksdag men avslogs. Något nytt som motiverar en ändrad ståndpunkt har väl inte heller framkommit. Jag bör kanske liksom i fjol påpeka att Algot Holmberg & söner AB numera ägs av Weibullsholm och att ett nära samarbete på växtförädlingens område sker dessa företag emellan. Jag anser detta vara helt riktigt. Dessutom kan det tilläggas att Weibullsholm erhåller rätt betydande inkomster genom växtförädlingsavgifter. Då alltså inga nya synpunkter har framkommit som motiverar ett ändrat ställningstagande från i fjol, ber jag att med dessa ord få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Trovärdiga prognoser visar att vi i vårt land under de närmaste 20 åren kommer att behöva 1,5 å 2 miljoner hektar för olika slag av rekreationsoch = fritidsaktiviteter. Åkermark i produktion beräknas omfatta 3 miljoner hektar, varav en icke oväsentlig del är dömd till nedläggning. Kostnaden för röjningsarbeten på redan igenvuxen mark uppgår till 2 000 å 3000 kronor per hektar. Detta visar att ovarsamhet kan komma att ådra samhället stora utgifter. Förhindrande av förbuskning på ett område är troligen det billigaste sättet för naturvården. Vid punkten 33 ifrågasätter reservanterna om en koncentration på för värv av naturvårdsområden innebär det mest effektiva sättet att använda för landskapsvården disponibla resurser. Överenskommelser med enskilda markägare skulle skapa ett större utbud av olika områden och större differentiering av olika landskapsmiljöer. Departementschefens förslag innebär vidare att enskilda markägares möjligheter att erhålla ersättning för upplåtande av mark för fritidsändamål kraftigt beskärs. Förevarande anslag bör endast i undantagsfall användas för bidrag till kommuner för förvärv av naturvårdsområden. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid punkten 33 fogade reservationen.

Herr talman! Utskottets majoritet hävdar i sin skrivning en helt annan uppfattning än den som reservanterna har framfört. Erfarenheterna har visat att möjligheten att ge markägare ersättning för skada och intrång på grund av tillämpningen av naturvårdslagen har skapat rätt många konflikter. Markägarna anser sig icke få en ersättning som motsvarar de olägenheter som intrånget förorsakar. Allt som oftast förekommer starka protester mot länsstyrelsernas fridlysningar. Den rätta vägen måste vara att samhället, vare sig det är en kommun eller en stiftelse, förvärvar marken och på det sättet tillgodoser allmänhetens behov av rekreationsområden och sådana områden som ur annan synpunkt bör skyddas. Departementschefen har i statsverkspropositionen förordat att den huvudsakliga delen av förevarande anslag på 9 miljoner kronor skall användas för att stödja kommuner och stiftelser vid förvärv av markområden. Jag tror att detta är den väg som är framkomligast och den väg som i största möjliga utsträckning är ägnad att undvika kon Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Budgetåret 1969/70 infördes ett anslag om 50 miljoner kronor att användas till luftoch vattenvård inom industrin. Det skall utgå efter bestämmelser som återfinns i kungörelse i Svensk författningssamling nr 356: 1969. Avsikten är att bidrag i första hand skall gå ut under en femårsperiod och att stödåtgärderna skall få stimulerande effekt på investeringar för vattenoch luftvård. Enligt uppgift från naturvårdsverket kommer under innevarande budgetår att beviljas 4,3 miljoner kronor i bidrag, och ansökningar ligger inne om 22 miljoner kronor. Antalet ansökningar ökar också. Dessa siffror tyder på att det i varje fall för närvarande finns ett visst utrymme för fler näringar att få del av detta anslag. Redan föregående år uppmärksammades att jordbruket ställts utanför, och i motioner och reservation påtalades detta. Utskottets talesman sade då bl.a.: ”Det som motionärerna och reservanterna här vidare har anfört, att jordbruket kommer i en sämre ställning än industrin, får bedömas i ett annat sammanhang. Om så småningom även jordbrukets nedsmutsning av vatten i sjöar och vattendrag förorsakar så stor samhällelig skada att staten bör ingripa och lämna stöd är detta en angelägen uppgift. Jag vill uttrycka den förhoppningen att även jordbruket skall ges tillfälle till ordentligt stöd.” Jag har uppfattat detta uttalande som ett löfte för framtiden. Vad som sedan hänt är att miljöskyddslagen kommit till och att hälsovårdsnämnderna inventerat och kartlagt hur det förhåller sig med bl.a. vattenvården vid alla jordbruk. Alla vet att det föreligger brister och att det finns problem vid animalieproduktionen och i trädgårdsnäringen. I tre motionspar har påtalats det otillfredsställande i att jordbruket ställs utanför denna bidragsform. Jordbrukets förädlingsindustrier får del av anslaget — och det är vi givetvis tacksamma för — men med litet god vilja borde det vara möjligt att omarbeta bestämmelserna så att även bestående jordbruksoch trädgårdsföretag kan ges tillfälle att söka bidrag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid denna punkt.
Herr talman! Eftersom jag vid förra årets riksdag var utskottets talesman i detta ärende var det också jag som sade de ord som citerades av herr Skagerlund. Jag står fast vid vad jag sade och vill även i år framhålla att om jordbruket verkligen förorsakar skadliga utsläpp i luft och vatten, så bör det omprövas huruvida inte också jordbruket skall komma i fråga. Nu är jordbruket inte helt ställt utanför. Det finns ju möjligheter att för nyuppförande eller tillbyggnad av ekonomibyggnaderna vid jordbruket erhålla statligt stöd i form av kreditgarantier. Sker byggnationen i samband med rationalisering av jordbruket bör bidrag också utgå. Att industrin icke har utnyttjat de 50 miljoner kronor som har anslagits är att beklaga. Men man kan inte ta detta som intäkt för att allting är bra på detta område. Vi vet samtliga att så ingalunda är fallet. Fortfarande kvarstår många föroreningar från industrierna. Men även om industrin får bidrag av staten blir det ju rätt stora kostnader, och därför vidtas inte åtgärder i den utsträckning som skulle vara önskvärt. Jag tror i varje fall att industrin förorsakar betydligt svårare utsläpp än jordbruket i luft och vatten. Klagomålen mot jordbrukets förorening har inte varit så många att de föranleder några särskilda åtgärder från statsmakternas sida. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Riksdagsbeslutet 1967 om en 80-procentig självförsörjningsgrad skedde under förutsättning av en ökad beredskapslagring av produktionsmedel och livsmedel. Undersökningar 1968, gjorda av jordbruksnämnden, har visat att beredskapsmålsättningen inte uppnåtts. Redan nu vid en självförsörjningsgrad av cirka 90 procent är beredskapen inte tillfredsställande. Vid 1969 års riksdag ville man avvakta de kompletterande utredningar som då pågick. Dessa utredningar har nu tagit form av en långsiktig plan för beredskapslagring så att man vid 1970 talets mitt skall vara framme vid en lag ringskapacitet på omkring en miljard kronor, en plan som har godtagits av i stort sett alla remissinstanser. För ett första steg i denna långsiktiga uppbyggnad begärde jordbruksnämnden i sina petita inför budgetåret 1970/71 en ökning av beredskapslagren med omkring 50 miljoner kronor. Dessa pengar skulle användas för ökad lagring av animaliska livsmedel, socker och torrjäst samt för att öka beredskapslagren av oljekraftfoder och animaliskt proteinfoder. I årets statsverksproposition har departementschefen inte varit beredd att föreslå en utökad lagring vad gäller den långsiktiga lagerutbyggnaden. För förstärkning av försörjningsberedskapen förordas i jordbrukshuvudtiteln endast att regeringen skall bemyndigas att vid krig, krigsfara eller andra omständigheter av synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret om högst 50 miljoner kronor för beredskapslagring m.m. Jordbruksnämndens utredningar har visat att vår livsmedelsberedskap är otillfredsställande. Utredningarna har genomgående tillstyrkts av remissmyndigheterna. Den behandling som frågan om livsmedelsberedskapen fått i årets jordbrukshuvudtitel kan inte sägas vara i god överensstämmelse med 1967 års jordbruksbeslut. Det militära försvaret kostar nu drygt 5,5 miljarder kronor. Det är betydande belopp. Men de har inte sitt värde för vårt land, om vi inte samtidigt är beredda att klara en acceptabel livsmedelsberedskap. Enligt reservanternas mening har jordbruksnämndens utredningar klart utvisat att en väsentlig förstärkning av livsmedelsberedskapen bör genomföras så snart som möjligt. Reservanterna delar härvidlag den i motionerna I: 927 och II: 1083 uttryckta uppfattningen att detta lämpligen bör medföra att det belopp av 50 miljoner kronor som enligt departementschefens förslag skulle disponeras i form av rörlig kredit i Jag ber, herr talman, med dessa ord att få yrka bifall till reservation 1 a.

Herr talman! I sak kan jag helt vara överens med herr Hermansson och finna att de upplysningar han här har lämnat är helt i överensstämmelse med vad vi kunnat konstatera under utskottsbehandlingen. Eftersom vi där ändå har kommit till en annan slutsats vid bedömningen ber jag att få rekapitulera något av vad herr Hermansson har framfört. Redan vid föregående års budgetbehandling kunde jordbruksutskottet godta Kungl. Maj:ts då framlagda förslag om en förhållandevis begränsad medelsanvisning för beredskapslagring på livsmedelsområdet. Såsom framhållits i både reservation 1 a och reservation 1 b var bakgrunden därtill att statens jordbruksnämnd väntades lägga fram ett definitivt förslag till lagring av mer långsiktig natur i samband med anslagsäskandet för budgetåret 1970/71 som vi nu behandlar, Vi ville därför vänta med avgörandet. Denna utredning har verkställts, och folkpartiet har funnit sig böra godta nämndens förslag till omdisponering av fonderna för inrättandet av en jordbruksnämndens delfond under fonden för beredskapslagring. Jordbruksnämnden har emellertid funnit beredskapslagringen vara klart underdimensionerad och ansett en medelsökning med närmare 50 miljoner kronor erforderlig för att finansiera ett första steg i den mera långsiktiga lageruppbyggnad som herr Hermansson tidigare har talat om.

Den föredragning som av företrädare för jordbruksnämnden gjordes inför jordbruksutskottet visade emellertid att läget var betydligt allvarligare än vad som kunde utläsas av statsverkspropositionen och icke kunde anses stå i god överensstämmelse med de av 1967 års riksdag godtagna riktlinjerna för den fortsatta jordbrukspolitiken. När krig eller krigsfara inträtt är det även väl sent att tänka på att öka beredskapen.

Vår försvarsberedskap och folkets försörjning under en avspärrningstid är ju baserad på att beredskapsplanen genomförs och inte bara blir en plan på papperet. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 b och 2.

Herr talman! I motionerna I: 169 och II: 198 yrkas en friare skrivning jämfört med departementschefens när det gäller den rörliga krediten på föreslagna 50 miljoner kronor. Formuleringen i statsverkspropositionen på denna punkt, att Kungl. Maj:t vid krig, krigsfara eller andra omständigheter av synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap skulle bemyndigas disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret av högst 50 miljoner kronor, innebär en hårfin skillnad jämfört med motionärernas formulering — mycket mindre än vad den egentligen kan förefalla. Både i motionen och i statsverkspropositionen anser man att det är regeringen som skall bedöma vad som är av synnerlig vikt, och ett bemyndigande av här aktuellt slag ökar bevakningen av den internationella utvecklingen i fråga om varor som är av betydelse för försörjningen. Chefen för finansdepartementet anmäler under detta avsnitt att en budgetomläggning kommer att göras beträffande finansieringen av den beredskapslagring som handhas av statens jordbruksnämnd, överstyrelsen för ekonomisk beredskap och Svensk spannmålshandel. Det betyder att beredskapslagringen kommer att finansieras från en nyinrättad fond, och under denna nya fond kommer en särskild delfond att handhas av jordbruksnämnden och Svensk spannmålshandel. Till denna delfond har Kungl. Maj:t anvisat ett investeringsanslag på 155 miljoner kronor. I ett annat motionspar, I:927 och II: 1083, yrkas att de 50 miljoner kronor som Kungl. Maj:t begär bemyndigade att under vissa angivna förhållanden få förstärka försvarsberedskapen med i stället måtte inbakas under jordbruksnämndens delfond. I motionerna föreslås alltså att till denna delfond anslås 205 miljoner kronor i stället för 155 miljoner kronor enligt Kungl. Maj:ts förslag. Själva grundtanken i motionerna är ungefär densamma som i det första motionspar jag nämnde och behöver kanske inte närmare presenteras. Utskottet anser för sin del att det bemyndigande som begärs i propositionen ger Kungl. Maj:t tillräcklig handlings frihet och finner i likhet med Kungl. Maj:t att en rörlig kredit kan vara att föredra framför en direkt medelsanvisning. Utöver detta kan anföras att jordbruksministern också har beräknat medel för extra arbetskraft som kan erfordras på grund av att jordbruksnämnden övertagit ansvaret för den centrala planläggningen av jordbrukets arbetsblocksorganisation. Vad föregående talare anförde om att vi skulle ha en dålig livsmedelsberedskap vill jag inte närmare ge mig in på. Jag tycker nämligen att vi bör ha fullt förtroende för de myndigheter som handhar denna beredskap och jag anser det litet felaktigt av oss att försöka inge folk den föreställningen att vi skulle ha dålig livsmedelsberedskap. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag. myndighet avsåge, att den skattskyldige skulle hava möjlighet att avlämna sin självdeklaration till valfri länsstyrelse eller lokal skattemyndighet, oavsett i vilket län taxeringen skulle äga rum.

Herr talman! I betänkandet om skattebrotten — SOU 1969:42 — föreslås bl.a. att den som avlämnar sin deklaration för sent skall påföras särskilt skattetillägg. Skulle detta bli beslutat kan det komma att innebära, att den som inlämnar deklarationen till fel myndighet kommer att drabbas av sådan avgift. Detta har förefallit i varje fall Föreningen Sveriges fögderichefer otillfredsställande.

Herr talman! Vi upplever nu det för många något anmärkningsvärda, att ett förslag till förmån för de skattskyldiga framföres och stödes helt av den organisation, som företräder de lokala skattemyndigheterna, men att förslaget avstyrkes av bevillningsutskottet med hänsyn till det merarbete, som skulle drabba dessa myndigheter. För min del finner jag bevillningsutskottets ställningstagande förvånansvärt. Såvitt jag förstår, är det bara en tidsfråga när en lagändring i enlighet med motionen kommer att genomföras. Jag har inget yrkande, men jag har inte kunnat underlåta att här deklarera denna min mening.

Herr talman! I min egenskap av motionär ber jag att få ta kammarens uppmärksamhet i anspråk vid behandlingen av detta ärende. Första gången riksdagen behandlade frågan om särskild trafikkontroll av motorfordon som inkommer från utlandet var år 1967. I en motion framhöll då mina medmotionärer och jag att tullen, när den från tullsynpunkt kontrollerar lastbilar som kommer in från utlandet, utan nämnvärt merarbete — stickprovsmässigt eller där särskild anledning föreligger — också skulle kunna utföra kontroll på efterlevnaden av de bestämmelser om maximilast, axeltryck, boggietryck och lastens anordnande som finns i vägtrafikförordningen. I motionen begärde vi en utredning av om man skulle kunna uppdraga en sådan begränsad trafikkontroll åt tullen och ge tullpersonalen de befogenheter som den behövde för att utföra kontrollen. Motionen remitterades till rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen. Rikspolisstyrelsen avstyrkte bestämt, men generaltullstyrelsen ställde sig i stort sett positiv till motionens syfte. Tredje lagutskottet ansåg i likhet med rikspolisstyrelsen att man inte borde överlämna någon del av trafikkontrollen åt tullen. Däremot var det enligt utskottets uppfattning önskvärt, att man väl tillvaratog de möjligheter som kunde finnas att förbättra och rationalisera trafikkontrollen genom samarbete mellan polisen och tullverkets personal. Detta borde ske, ansåg utskottet, genom att tullpersonalen antecknade och delgav polisen data rörande fordon och totalvikter och tillkallade polis vid flagranta överträdelser av bestämmelserna. Utskottet ansåg sig kunna förutsätta, att de berörda myndigheterna, d.v.s. polisen och tullen, utan särskild utredning eller framställning skulle ta de initiativ som erfordrades för att lösa de praktiska samarbetsfrågorna. Utskottet avstyrkte därför motionerna och riksdagen följde utskottet. Men det finns som bekant en viss sorts kvarnar som mal långsamt, och ingenting hände i fråga om samarbetet på området mellan polisen och tullen. Motionärerna ansåg sig därför ha anledning att återkomma 1968 och 1969. I sitt utlåtande över motionerna till 1969 års riksdag konstaterade utskottet, att de uttalanden som utskottet tidigare gjort om samarbete inte lett till några initiativ från vare sig polisen eller tul len, och utskottet underströk på nytt vikten av att ett samarbete kommer till stånd i den utsträckning som är praktiskt möjlig och lämplig. I år har herr Ernulf och jag i denna kammare och herr Löfgren i medkammaren i likalydande motioner i båda kamrarna tagit upp frågan från en annan utgångspunkt, nämligen den som utskottet självt har angett och som innebär, att frågan bör lösas genom samarbete mellan polisen och tullen. Det förefaller som om utskottet inte hade observerat skillnaden. I utskottets recit anges nämligen att de tidigare motionerna i ämnet har i allt väsentligt samma innehåll som de motioner vi nu behandlar. I själva verket har årets motioner — även om de berör samma ämne som de tidigare motionerna — helt annat innehåll och utmynnar, vilket framför allt är viktigt, i ett helt annat yrkande än de tidigare motionerna. Tredje lagutskottet bekräftar i utlåtandet sin tidigare inställning, som innebär att ansvaret för fordonskontrollen skall åvila polisen och kontrollen ske i polisens regi, men att tullen på gränsorterna bör samarbeta med polisen bl.a. genom att tulltjänstemännen tillkallar polis, när de i samband med tullkontroll, som de har att utföra, konstaterar flagranta överträdelser av trafiksäkerhetsföreskrifterna. Motionärerna accepterar alltså den utgångspunkten. I motionerna säger vi emellertid, att om det skall vara någon mening med ett samarbete av det slag som utskottet har rekommenderat, måste tullen få befogenhet att hålla kvar fordonet tills polisen hinner komma till platsen. Därför begär vi att tulltjänstemännen skall få rätt att utfärda provisoriskt körförbud i väntan på att tillkallad polis skall infinna sig. Låt mig illustrera detta med ett exempel. Det kommer en lastbil från Norge till gränsstationen i Svinesund en natt. I Svinesund förtullar föraren sin last. Han är försedd med vederbörliga papper och ingenting finns att anmär ka från tullsynpunkt. Men de tullhandlingar som föraren har företett visar att bilen har 50 procent för tung last. Tulltjänstemannen skall nu, som tredje lagutskottet tänker sig saken, tillkalla polis. Jag tror mig emellertid veta, att det nattetid inte finns alltför gott om poliser, som är i tjänstgöring i norra Bohuslän och kan ingripa i sådana här fall. Det har sagts mig att det i regel inte finns mer än en polisbil med besättning i hela området norr om Uddevalla. Den bilen kanske befinner sig 10—15 mil från Svinesund, när den blir tillkallad. Det kan alltså dröja en bra stund, innan polisen kommer. Tulltjänstemannen kan be föraren av den överlastade bilen att vänta ett par timmar, men om föraren inte frivilligt går med på det, har tulltjänstemannen inte någon befogenhet att ålägga honom att stanna. Föraren kan lugnt starta sitt fordon och ge sig ut på sin trafikfarliga färd. Polisen får försöka hinna upp honom eller genskjuta honom någonstans på vägen och där, i nattmörkret vid vägkanten, utföra sin vägning av bilen i stället för på den upplysta tullstationen med helt andra och bättre vägningsredskap till förfogande. Kanske får polisen inte tag i bilen, utan den hinner fram till sin bestämmelseort. Kanske hinner den till och med lossa sin övertunga last, innan polisen kommer fram. I värsta fall kanske inte polisen får tag på den överlastade bilen, innan den har vållat en trafikolycka med måhända mycket svåra följder. Jag har, herr talman, svårt att förstå att tredje lagutskottets majoritet, som dock tidigare så klart uttalat sig om önskvärdheten av att få till stånd ett samarbete på detta område, helt blundar för hur nödvändigt det är att skapa elementära förutsättningar för att ett samarbete av detta slag över huvud taget skall få någon mening. Kanske har utskottet lagt alltför stor vikt vid en händelse som inträffade tidigare i år. Den 26 januari, tre dagar efter det motionerna inlämnats, utfärdade gene raltullstyrelsen under hänvisning till tredje lagutskottets utlåtande vid 1969 års riksdag föreskrifter i ämnet som jag tillåter mig att återge i oavkortat skick — de är nämligen helt korta: ”1. Upptäckes i samband med tullkontrollen eller föreligger eljest anledning misstänka, att från utlandet inkommande fordon har för tung last, för högt axeltryck eller är felaktigt eller olämpligt lastat eller att annan omständighet av betydelse för trafiksäkerheten inte beaktats, skall förhållandet omedelbart anmälas till närmaste polismyndighet. 2. Där så icke redan skett skall kontakt upptas med vederbörande lokala polismyndighet för överenskommelse om erforderliga praktiska detaljer i detta samarbete.” Utskottet säger sig också ha erfarit att rikspolisstyrelsen kommer att utge anvisningar om samarbetet mellan de lokala polisoch tullmyndigheterna samt att frågan om trafikkontrollen kommer att behandlas i dessa anvisningar. Och så uttalar utskottet till sist sin tillfredsställelse med de initiativ som sent omsider tagits av de ansvariga myndigheterna: ”Enligt utskottets mening torde härigenom problemet med övervakning och kontroll av från utlandet inkommande fordon kunna få en praktisk och lämplig lösning.” Vilken lösning är det som utskottet syftar på? Såvitt jag kan finna, har tullstyrelsen med sina kortfattade föreskrifter endast spelat över bollen till de 1okala tullmyndigheterna utan ett ord till vägledning hur problem av den art som jag angav i mitt exempel skall lösas. Den enda rekommendation som de 1okala tullmyndigheterna fått är att de skall komma överens med de lokala polismyndigheterna om = erforderliga praktiska detaljer. Men rikspolisstyrelsen kommer ju med anvisningar, enligt vad utskottet uppger. Jag talade i går med den tjänsteman i generaltullstyrelsen som på tullsidan närmast håller i samarbetet tull—polis. Enligt honom ligger rikspolisstyrelsens anvisningar klara att skicka ut, men de innehåller ingenting om samarbete på detta speciella område. Svårigheterna att skapa ett meningsfullt samarbete är lika stora och de praktiska samarbetsproblemen lika olösta efter det att generaltullstyrelsen utfärdat sina föreskrifter. Det enda som har hänt är att tullstyrelsen delegerat uppgiften att lösa dem till en lägre nivå inom tullverket. Eftersom det här gäller polisens ansvarsområde, bör det vara rikspolisstyrelsen som i första hand har intresse av att ett effektivt samarbete kommer till stånd och därför bör prestera en lösning av de praktiska samarbetsfrågorna. Men på den sidan har man tydligen inte så bråttom.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

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i vad herr Tistad har yttrat, men jag vill tillägga att vi i utskottet diskuterade skillnaden mellan de motioner som nu föreligger och tidigare motioner i samma ämne, även om den inte tillräckligt klart framgår av reciten. För mig är det också obegripligt att utskottsmajoriteten inte har velat ge tullen möjlighet att på ett effektivt sätt samarbeta med polisen, när tullen nu är villig att hjälpa polisen i det här avseendet. Jag ställde i utskottet frågan, om det verkligen skall behövas att det inträffar en upprörande trafikolycka till följd av att en bil med trafikfarlig överlast ger sig ut på vägarna, innan man från utskottsmajoritetens sida vill inse att tullen måste få möjlighet att förhindra sådana risker. Minimikravet för att ett samarbete skall bli effektivt är enligt reservanternas mening — i enlighet med motionärernas uppfattning — att tullmannen får befogenhet att meddela provisoriskt körförbud, vilket naturligtvis bör följas av en omedelbar underrättelse till närmaste polismyndighet eller polisman. Av den anledningen, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Såsom det redan har erinrats om väcktes liknande motioner vid 1967 års riksdag. Före utskottsbehandlingen av motionerna hade remissutlåtanden avgivits av rikspolisstyrelsen och generaltullstyrelsen. Rikspolisstyrelsen avstyrkte bestämt motionerna, medan generaltullstyrelsen icke hade något att erinra mot att en utredning kom till stånd. Således är det inte riktigt när herr Tistad gör gällande att generaltullstyrelsen hade en positiv inställning till motionsyrkandena. Det hade väl först ett yttrande av generaltullstyrelsen över den ifrågasatta utredningen kunnat ge besked om. Utskottet instämde i rikspolisstyrelsens uppfattning att det vore betänkligt att dela ansvaret för den aktuella fordonskontrollen mellan polisen och tullverket, då en sådan uppdelning kunde vara ägnad att skapa oklara ansvarsförhållanden. Samtidigt gjorde emellertid utskottet — såsom har påpekats — det uttalandet att det skulle vara värdefullt med ett samarbete mellan tullverket och polisen för att ernå en effektiv fordonskontroll, enligt motionernas syfte. Kamrarna biföll utskottets hemställan att motionerna icke skulle föranleda någon riksdagens åtgärd. Liknande motioner väcktes också vid 1968 och 1969 års riksdagar. Utskottet vidhöll den intagna ståndpunkten och avstyrkte motionerna men underströk ånyo vikten av att det av riksdagen tidigare förutsatta samarbetet mellan polisen och tullpersonalen skulle komma till stånd i den utsträckning som var praktiskt möjlig och lämplig. Vid behandlingen av de nu aktuella motionerna har utskottet med tillfredsställelse konstaterat att initiativ tagits av berörda myndigheter för att genomföra det av utskottet i tidigare utlåtanden åsyftade samarbetet. Sålunda har generaltullstyrelsen i januari i år utfärdat föreskrifter för samarbete med polisen beträffande den åberopade fordonskontrollen. Enligt vad utskottet erfarit kommer rikspolisstyrelsen inom den närmaste tiden att meddela anvisningar till de lokala polismyndigheterna om samarbete med tullverket. Nu gör herr Tistad gällande att detta samarbete inte kan leda till något resultat. Nog tycker jag att det är litet väl tidigt att uttala sig härom. Det finns väl i varje fall anledning att avvakta resultatet av det nu inledda samarbetet innan man gör någon bedömning. Enligt utskottets mening torde härigenom problemet med övervakning och kontroll av från utlandet inkommande fordon kunna få en praktisk lösning. Med hänsyn till att syftet med motionerna har uppnåtts är det förvånande att reservation ändå förekommer i anslutning till utlåtandet. Herr talman! Jag ber att med det sagda få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till att börja med vill jag konstatera att herr Svante Kristiansson inte alls är intresserad av vad som händer i Svinesund, utan bara läser upp valda delar av utskottets utlåtande. Herr Kristiansson menar att 1970 års motioner kan bemötas på samma sätt som motionerna 1967, 1968 och 1969. Det är dock i år helt nya motioner med ett annat och mera begränsat yrkande än det som tidigare förekom. Den remissbehandling som gjordes ägde rum 1967, och man faller fortfarande tillbaka på den fastän det nu gäller helt andra motioner än dem som förelåg 1967. Herr Kristiansson säger att generaltullstyrelsen vid det tillfället inte ställde sig positiv utan endast tillstyrkte en utredning. Jag sade i mitt anförande att generaltullstyrelsen ställde sig positiv till motionernas syfte och motionsyrkandet innebar just att saken skulle utredas. Generaltullstyrelsen ville även ha till stånd en utredning och alltså var styrelsen positiv till motionssyftet. Jag vet emellertid också att generaltullstyrelsen är positivt inställd till avsikten med motionerna, d.v.s. att få till stånd en mer effektiv trafikkontroll inom ett område där man vet att det förekommer mycket stora brister. Det går inte att argumentera som utskottsmajoriteten gör — man hänvisar till vad som hände under de föregående åren — när det är ett nytt motionsyrkande, som utgår från att allt skall ordnas så som tredje lagutskottet och riksdagen sagt, d.v.s. att ett samarbete på frivillig bas mellan tullen och polisen skall komma till stånd. Vi vill genom de nya motionerna skapa förutsättningar för att ett sådant samarbete skall kunna bli något så när effektivt genom att tulltjänsteman skall få rätt att, i väntan på att polisen hinner ta ställning i frågan, utfärda provisoriskt körförbud för trafikfarliga fordon. Jag skulle till sist vilja höra om inte herr Kristiansson ändå har någon kommentar att göra till exemplet från Svinesund. Jag tycker att det säger mer än mycket teoretiserande kring dessa problem.
Herr talman! Herr Kristiansson uttryckte sin förvåning över att det före låg en reservation eftersom, som han sade, syftet med motionerna hade uppnåtts och man nu hade kommit fram till en praktisk lösning. Orsaken till reservationen är ju att reservanterna inte anser att syftet med motionerna uppnåtts, eftersom yrkandet i desamma har avstyrkts. Dessutom kan vi inte finna att en praktisk lösning har kommit till stånd. Om en bil med trafikfarlig överlast befinner sig vid en tullstation och tulltjänstemannens enda möjlighet är att ringa polisen och avvakta, kanske flera timmar innan polisen kommer till platsen, och tullmannen saknar möjlighet att hindra bilen att fara vidare, då kan vi reservanter inte finna att det är en praktisk lösning. Syftet med motionen var att man skulle åstadkomma en möjlighet för tullmannen att provisoriskt hindra att bilen körde sin väg, i avbidan på att polisen kunde komma till platsen. Det syftet vill inte utskottet tillgodose. Herr talman! Från motionärernas och reservanternas synpunkt är det alltså all anledning att vidhålla yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Denna motion tycks mig vara angelägen. Utskottets utlåtande synes mig på en gång dunkelt och kallsinnigt. Behovet av sådan sjukvårdsutrustning som i Sverige räknas som övertalig är i många utvecklingsländer mycket stort. Jag har själv haft tillfälle att konstatera hur man på missionssjukhus i Kongo Brazzaville fortfarande saknar förlossningssängar — sådana som i Sverige skrotas ned därför att de inte längre anses tjänliga. Jag har hört berättas på andra sjukhus i Kongo-Kinshasa att man är glad över den förbandsmateriel som av olika skäl inte kan användas vid svenska sjukhus. Vidare har jag på något missionssjukhus i Indien sett sändningar från svenska apotek av medicin som inte längre kunnat säljas i Sverige därför att lagringstiden är begränsad, men som ändå bedömts kunna användas under ytterligare ett år eller så. Man har där tacksamt tagit emot medicinen därför att man annars inte har sådan. Jag har sett hur man på missionssjukhus i Kongo delat ut glasögon som samlats in vid svenska vårdanstalter genom olika hjälporganisationer och som kan komma dem till godo som annars över huvud taget inte skulle få någon hjälp. Ofta har denna typ av materiel skeppats över genom att rederier gratis har tagit med materielen när man fått utrymme på någon lämplig båt. Nu brukar det resas invändningar mot denna typ av hjälpsändningar. Det finns de som rynkar på näsan och säger att bara förstklassig materiel skall skickas ut. Trots att det alltså är så att man på många av sjukhusen i utvecklingsländerna inte har den materiel det gäller anses det bättre att man får stå helt utan än att man använder sådan materiel som vi här hemma av olika skäl inte kan utnyttja. Så finns det de som säger — dit hör konstitutionsutskottet — att detta får frivilligorganisationer och hjälporgan själva svara för. Ja, visst kan man säga det. Men är det inte orimligt att man skall låta materiel stå outnyttjad i Sverige eller skrotas ned bara därför att man av formella skäl menar att det inte är möjligt att överlåta den? Sedan brukar man hänvisa till att förarbetena till 1962 års lag om rätt för kommun att bistå utländska studerande måste tolkas som en begränsning av möjligheterna att skänka sjukvårdsmateriel till missionsoch andra hjälporganisationer för vidare befordran till något u-land. Det sägs där att de kommunala uppgifterna skall ha lokal anknytning. Det sägs också att man inte bör uppge lokaliseringsprincipen som riktlinje för avgränsningen av kommunernas verksamhetsområde. Det är ganska självklart, men det är inte detta som saken gäller. Frågan är ju hur man tolkar lagen i detta konkreta fall, och där är utskottets utlåtande inte till någon hjälp. Vad menar utskottet med denna mening: ”Den fråga som motionärerna tar upp kan lösas genom kontakter med frivilligorganisationer och hjälporgan för utvecklingsländer”? Vems kontakter? Den meningen skulle man gärna vilja ha uttolkad — om den kan tolkas. Man skulle kunna gå vidare och ställa frågor: Får en kommun till en missionsorganisation eller något annan hjälporgan lämna övertalig sjukvårdsmateriel? Får det ske så snart en bokföringsmässig avskrivning av materielen i fråga har skett? Får det ske om alternativet är en lagring på obegränsad tid, vilket faktiskt lär förekomma på en del håll? Får det ske om alternativet är att sälja t.ex. sängar för skrotvärdet? Det är ganska väsentligt att tolkningar kan ges på denna punkt. Jag är ordförande i den utlänningsutredning som Stockholms stad tillsatt. Vi har till uppgift bl.a. att granska denna fråga. Det rör sig om ett visst mått av överskottsmateriel från sjukhusen i Stockholm. Just nu diskuterar vi frågan: Strider det mot lagen att man lämnar denna materiel till någon missionsorganisation eller till Röda korset som på lämpligt sätt vidarebefordrar det till de sjukhus vilka kan komma i fråga i utvecklingsländerna? På den punkten råder oklarhet, och sannerligen hjälper utskottet inte oss med den tolkningen. Detta måste väl vara en fråga där sunda förnuftet säger att det är önskvärt med en generös tolkning från kommunernas och sjukhusdirektionernas sida, så att den sjukvårdsmateriel som av ett eller annat skäl inte kan användas här hemma ändå kan komma utvecklingsländerna till godo i väntan på den dag då vi i vårt land har resurser och vilja att se till att man där ute har lika god sjukvårdsutrustning som våra svenska sjukhus. Jag har velat säga detta, herr talman, eftersom utskottets utlåtande i varje fall till sin ton är ganska okänsligt.

Herr talman! Herr Wikström ställde en fråga beträffande utskottets yttrande: ”Den fråga som motionärerna tar upp kan lösas genom kontakter med frivilligorganisationer och hjälporgan för utvecklingsländer.” Med detta uttalande menar utskottet vad det säger, helt enkelt. Den andra frågan är också besvarad om man läser utskottsutlåtandet från början. Det sägs där att överlåtelse utan vederlag kan ske av sådan utrustning som är för sjukvårdshuvudmannen utan bruksvärde och som alltså är avskriven. I övrigt är man enligt 50 § kommunallagen och 56 § landstingslagen skyldig att ta ut det restvärde som finnes. Detta är alltså det korta svar jag kan ge på de frågor som här har ställts. Man har inom utskottet inte alls varit hårdhjärtad och oförstående till vad som gäller internationell biståndsverksamhet. Men samhällelig hjälp till uländerna är enligt gällande rättspraxis primärt att anse som en statlig uppgift och faller väl utanför den kommunala kompetensen. En ändring av 50 8 kommunallagen och 56 § landstingslagen vad gäller kommuns skyldighet att förvalta förmögenhet torde ingen nu vilja föreslå. Men en lagändring i det fallet blir väl nödvändig om man skall kunna gå motionärerna till mötes i detta sammanhang. Dessutom föreligger det nog även andra risker i sammanhanget. Jag hörde senast i går kväll ett resonemang mellan två på detta område mycket sakkunniga personer. Den ena hade arbetat under tre år inom u-landshjälpen i Afrika, och den andra, en mycket högt uppsatt person här i landet, hade varit på studieresa bl.a. i Tanzania. Båda hade den uppfattningen att man i u-länderna ofta säger: ”Här kommer ni med vad ni har utrangerat och det får duga åt oss.” Detta är de inte belåtna med. Den man som hade arbetat där nere hade bl.a. kommit med några maskiner för att slå betongtegel.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
Herr talman! Herr Erik Olsson upprepade den mening som jag citerade ur utskottsutlåtandet. Men en dunkel mening blir inte mer klar därför att den upprepas. Hur skulle det ha sett ut om sjukvården i vårt land hade bedrivits i statlig regi. Då hade man inte som nu kunnat falla tillbaka på det formella resonemanget att sjukvårdens möjligheter här är begränsade därför att den drivs i kommunal regi. I herr Erik Olssons inlägg fanns ändå något mera av den generositet som jag efterlyser. En sådan skulle t.ex. innebära att riksdagen markerade att man inte hade något emot att kommunerna och sjukvårdsdirektionerna tillämpade en generös tolkning på detta område. Herr Erik Olsson upprepade argumentet att man inte skall sända ut övertalig materiel. Jag har själv besökt sjukhus i Kongo där man så sent som för några år sedan saknade förlossningssängar. Jag föreställer mig att den kvinna som har att välja mellan att föda sitt barn på det gamla sättet, det vill säga på en bädd av blad från palmträd eller liknande, eller att få ligga i en förlossningssäng, som kanske bedömts som olämplig i Sverige därför att man här byggt om ett sjukhus, har något andra mått på rummen etc., gärna accepterar förlossningssängen. Barnaföderskan i Kongo är nog nöjd med att få en från Sverige utrangerad förlossningssäng i väntan på att den dag skall komma då det är lika hög standard i u-länderna som här hemma på sjukvårdens område.

Herr talman! Herr Wikström har säkerligen alldeles rätt i det han sade i slutet av sitt anförande, att den kvinna som skall föda barn nog är tacksam Över att kunna få göra det i en säng. Hon kanske i det ögonblicket inte så mycket tänker på om det är i en från Sverige kasserad säng. Men det är väl inte det frågan gäller, utan frågan här gäller vad myndigheterna i vederbörande land anser, som av det rika landet Sverige skulle erbjudas kasserad materiel. Jag är rädd för att vi kommer snubblande nära vad vi brukar akta oss för, nämligen nykolonialism, om vi driver den regeln för långt. Jag kan försäkra herr Wikström att det i konstitutionsutskottet i sakfrågan icke fanns annat än den största förståelse för både behovet och önskvärdheten av att kunna vara med på något litet hörn för att avhjälpa behoven. Men det ansågs inte — det har herr Erik Olsson alldeles rätt i — att man skulle göra det genom en särskild lagstiftning om de kommunala förmögenhetstillgångarna i syfte att exportera kasserad och överbliven materiel till u-länderna. I utskottet nämndes också som exempel på en allt annat än lyckad sådan hjälpinsats bussarna till Pakistan. Deras sorgliga öde är ju väl bekant. Beträffande den juridiska tolkningen tycker jag det är riktigt att hänvisa herr Wikström till vad som faktiskt står i gällande bestämmelser. Finns det inget restvärde är förfogandet i princip fritt. Finns det ett restvärde är fältet öppet för förhandlingar mellan t.ex. hjälporganisationer och vederbörande kommun eller mellan SIDA och vederbörande kommun. Det finns alla möjligheter till sådana förhandlingar, vilket är innebörden av utskottets skrivning.

Herr talman! Efter herr Hernelius” anförande skulle jag strängt taget kunna avstå från att yttra mig. Jag vill bara, liksom herr Hernelius, än en gång understryka att det sannerligen inte är på grund av okänslighet som utskottet har avstyrkt denna motion. Om herr Wikström läser hela utlåtandet, bör han kunna se det, även om han inte vill förstå en mening i utlåtandet. Vi måste, som herr Hernelius påpekade, vara mycket försiktiga i vårt umgänge med u-länderna. Det skulle ur deras synpunkt se mycket underligt ut om det rika Sverige lagstiftade för att skänka överskottsvaror till de fattiga länderna.

Herr talman! Låt mig till herr Hernelius och fru Segerstedt Wiberg säga att jag inte yrkat på att konstitutionsutskottet skulle förfara med motionerna på något annat sätt. Jag har inte heller beskyllt utskottet för att vara okänsligt. Vad jag sagt är att jag tycker skrivningen är okänslig. Med det menar jag att rättsläget här visserligen är klart, men att frågan gäller hur man skall tolka lagtexten i konkreta situationer. Det finns många sjukhusdirektioner och kommuner som har haft anledning att fundera över denna fråga. Det är inte heller så att det är kommunerna eller staten som skall erbjuda de aktuella sjukhusen denna materiel, utan det skall ske genom olika hjälporganisationer, som får bedöma om det kan anses sakligt motiverat att föra över materielen. Det kan vara materiel — t.ex. förbandsmaterial, sängar — som knappast kommit till användning och som av något skäl inte kan utnyttjas. Jag anser att man borde kunna se till att sådan utrustning kommer sjukhus i något u-land till godo.
Herr talman! Som motionär i detta ärende har jag lyssnat mycket uppmärksamt till debatten, och nog har det förekommit uttalanden som gör att man ställer sig litet undrande. Det är så för närvarande att om sjukvårdsmateriel fullständigt saknar restvärde föreligger inte något hinder för vederbörande sjukvårdshuvudman att överlåta den till ett u-land. Men så snart utrustningen har något restvärde kan så inte ske; det skulle strida mot kommunallagarna. I sådana fall måste man förhandla med någon välgörenhetsorganisation, som kan överta utrustningen till minst restvärdet. Det innebär att riktigt dålig materiel, som är helt avskriven och kassabel, kan överlåtas till ett u-land, men när det är fråga om bättre materiel, som fortfarande är användbar, då föreligger hinder för sådan överlåtelse. Många gånger är det fullt användbar, värdefull materiel som kan bli övertalig. Jag talar här av egen erfarenhet, för jag har inspirerats till denna motion av erfarenheter som ordförande i en sjukhusdirektion. Om ett sjukhus t.ex. övergår till att använda engångsmateriel på något område, är all den permanenta materielen på området att betrakta som Öövertalig. Den kan vara fullt användbar och helt modern. Det kan vara andra skäl än att den permanenta materielen är omodern som gör att man övergår till engångsmateriel. Det kan vara ett mycket värdefullt tillskott för ett sjukhus i ett u-land att få sådan materiel. Jag anser att den argumentering inte alls är bärande, som går ut på att det skulle kunna vara till skada för Sveriges renommé, om vi skänkte sjukhusutrustning, som kanske inte är fullständigt toppmodern och nyanskaffad, till u-länderna. Utskottet har angripit detta problem från helt andra utgångspunkter än motionärerna och enligt min mening satt en käpp i hjulet för u-landsinsatser som kan vara av stort värde, något som är beklagligt.

Herr talman! Jag är överraskad av herr Wikströms inlägg i denna debatt. Jag råkar sedan en lång följd av år vara verksam bland sjukvårdshuvudmännen inom Landstingsförbundet, och där har vi sannerligen inte den uppfattningen att man på våra svenska sjukvårdsinrättningar lagrat övertalig materiel på sätt som här görs gällande. På huvudmannasidan har man sedan länge haft den uppfattningen att vad man inte behöver i den aktuella sjukvården skall kunna användas på olika sätt — inom vårt land eller, om så erfordras, även i andra länder. Nog skulle det vara förbluffande om svensk riksdag för en sådan relativt liten detalj som denna skulle hemställa om en lagändring. Kan herr Wikström inte tänka sig att hjälporganisationerna skulle kunna få överta den materiel man här talar om? Intill dess att det uppstår ett rättsfall händer ingenting. Jag föreställer mig att ingen svensk medborgare skulle vilja överklaga ett beslut, innebärande att sådan materiel det här är fråga om överlämnas till andra länder som kan ha behov av den. På sjukvårdshuvudmannasidan har vi alltså ingen anledning att gå motionärerna till mötes. Vi skulle betrakta det som högst otillfredsställande om riksdagen började använda pekpinnar när det gäller sådant som man inom svensk sjukvård och inom Landstingsförbundet anser sig kunna klara av med nu gällande bestämmelser. Herr talman! Jag ansluter mig till yrkandet om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 31 behandlas bl.a. frågan om existensminimum, som tagits upp i motionerna I:220 och II: 262. Eftersom jag hör till motionärerna vill jag, herr talman, säga några ord i an slutning till motionerna och utskottsbetänkandet i den här delen. I motionerna har begärts en översyn av instruktionen för centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden så att ett större hänsynstagande kan göras till de sociala aspekterna, främst vid socialnämndernas och kronofogdemyndigheternas bedömningar där de av CFU fastställda normalbeloppen för existensminimum är avgörande eller vägledande för myndigheternas handlande. Motionerna har enhälligt avstyrkts i bevillningsutskottet, och jag är beredd att böja mig för det avslag på motionerna som då naturligtvis kommer att följa här i kammaren. Kvar står emellertid — och det har inte motsagts av utskottet — att den praktiska tillämpningen inte är vad den borde vara. Bestämmelserna tillämpas inte på samma sätt av socialnämnderna runt om i landet, och detta tycks även i allt större utsträckning gälla i fråga om kronofogdemyndigheternas verksamhet. Som utskottet påpekar är kronofogdarna inte bundna av de av CFU uppgjorda normerna vid fastställandet av de belopp som vid införsel skall förbehållas gäldenären. Det torde dock inte råda någon tvekan om att dessa belopp i mycket stor utsträckning blir vägledande för utmätningsmännen. En del utmätningsmän har, som påpekats i motionerna, insett att beloppen är alltför låga och tillämpar en generösare bedömning. Men det gäller tyvärr inte alla, och härigenom uppstår de i motionerna påtalade orättvisorna vid behandlingen av likartade ärenden på olika platser i landet.

Utskottet har avstyrkt motionerna, men ändå varit positivt till motionärernas syfte, vilket man upptäcker om man läser betänkandet noggrant. Nederst på sidan 9 och med fortsättning på sidan 10 uttalas nämligen att det av motionerna aktualiserade problemet i regel synes kunna lösas inom ramen för gällande lagstiftning genom en generös tolkning av begreppet existensminimum, där sociala och andra förhållanden motiverar detta. En sådan utveckling, herr talman, är just vad vi eftersträvar. Låt oss hoppas att utskottets uttalande också når ut till de myndigheter som har att följa eller vägledas av CFU:s belopp för existensminimum.

Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Som fru Ohlsson har sagt ligger det till på det sättet att de anvisningar som finns om existensminimum är avsedda som en vägledning. Man behöver alltså inte vara slaviskt bunden av dessa belopp. Utskottet tror att det resultat som fru Ohlsson eftersträvar uppnås enklast och bäst genom att man inte har bundna belopp utan i stället överlåter åt kronofogdemyndigheten att göra en bedömning. Finns det sociala skäl bör man räkna med ett högre belopp, och finns inte några sådana skäl kanske t.o.m. ett lägre belopp bör tillämpas än det normalbelopp som CFU fastställt. Vi är alltså i stort sett eniga om att det finns fall då det är befogat med en generösare tolkning. Men man skall fördenskull inte generalisera alltför hårt. Det finns t.ex. människor med inkomster långt under detta existensminimum som ändå måste betala skatt därför att de kanske har någon krona sparad på banken och inte kan få anvisningarna om existensminimum tilllämpade. Det händer också att människor som kanske sålt en vara eller har en fordran på en person som blir utsatt för indrivning förlorar pengarna och själva råkar i en svår situation därför att vederbörande inte vill betala. Om vi beslutade att i sådana här fall generellt tillämpa ett högre existensminimum skulle detta i många fall skada andra människor. Jag anser att utskottet med sin skrivning tillgodoser motionärernas önskemål och ber, herr talman, att få yrka bifall till bevillningsutskottets betänkande. föranleda någon riksdagens åtgärd. Enligt reservanternas mening borde Kungl. Maj:t, efter prövning av de erfarenheter som vunnits av lagrummets tillämpning, upptaga frågan om ändring av 22 § införsellagen i enlighet med i reservationen angivna överväganden.

Herr talman! Ärendet rör, som framgår av rubriken, ändrade regler för arbetsgivares redovisningsskyldighet enligt införsellagen,. Det är en kanske inte så helt lättförståelig rubrik. I realiteten handlar det således om i vilken utsträckning man skall ställa införselinstitutet till förfogande för indrivning av fordringar. Man vill givetvis ha indrivningsmöjligheterna så effektiva som möjligt utan att de skall i oskälig omfattning inkräkta på gäldenärernas existens. Särskilt är man ju angelägen om att komma till rätta med personer som använder ekonomiska eller juridiska knep för att undanhålla egendom från indrivning. 1968 infördes en nyhet på det här området efter förslag av lagberedningen. Man hade uppmärksammat att en metod som tillämpas är att gäldenären arbetar i en rörelse som hans make eller annan närstående driver eller hos ett familjebolag utan att han får någon lön eller mot så låg ersättning att införsel inte kan äga rum. Mången gång finns det anledning förmoda att gälde nären faktiskt får gottgörelse för sitt arbete i någon form, ehuru det inte kan visas.

Emellertid begränsades den här bestämmelsens tillämpningsområde = till att gälla bara familjerättsliga underhållsbidrag och motsvarande kommunala bidrag. Däremot tog man inte med sådana fordringar som eljest kan indrivas genom införsel, nämligen skatter och allmänna avgifter, böter och viten. När detta ärende remissbehandlades framfördes förslag om att reglerna skulle gälla alla former av fordringar som kunde indrivas genom införsel. Men departementschefen var försiktig inför en sådan här bestämmelse, som var en nyhet, och tog bara upp det förslag som lagberedningen hade framfört, alltså i första hand förslaget om de familjerättsliga underhållsbidragen. Frågan blev inte föremål för någon särskild uppmärksamhet vid riksdagsbehandlingen, då propositionen bifölls. Nu har i en motion yrkats att möjligheterna skall utsträckas till att gälla indrivning av skatter och allmänna avgifter samt böter och viten. Det finns väl inget rimligt skäl för att just denna möjlighet skall vara begränsad, när införselinstitutet i övrigt får tillämpas på alla dessa områden. I själva verket är nog situationen den att det finns större utrymme för att nå ett effektivt resultat på detta område. Man kan också befara att sådana här metoder tillämpas i stor utsträckning just för att undgå skattebetalning. Utskottet har avvisat den i motionen framförda tanken och förklarar att vi har för kort erfarenhet av den nya lagen. Det är inte det relevanta, ty så länge vi inte har någon erfarenhet som visar några olägenheter, kunde det vara anledning att ta upp frågan och verkligen försöka diskutera den.

Det är ett sådant önskemål som framställs i den till utskottsutlåtandet fogade reservationen, vari begärs att Kungl. Maj:t efter prövning av de erfarenheter som har vunnits av lagrummets tillämpning skall uppta frågan om en ändring av denna paragraf till övervägande. Jag får, herr talman, yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! I den nya lagstiftning om exekution i lön, som antogs vid 1968 års höstriksdag och som har varit i tilllämpning från den 1 juli 1969, ingick även, som herr Alexanderson nyss erinrade om, en modernisering av införsellagen. En nyhet är här den möjlighet som utmätningsmannen får att ingripa mot vissa illojala förfaranden från gäldenären. Om denne arbetar i annans förvärvsverksamhet utan lön eller mot uppenbart för låg ersättning och om av denna anledning fordran ej kan tas ut genom införsel i vanlig ordning, skall utmätningsmannen kunna ålägga arbetsgivaren att utge så mycket som hade kunnat uttas om skälig lön hade utgått för arbetet. Detta framgår av den nya 22 § i lagen.

Den i det här avseendet gällande lagen, som alltså varit i kraft endast drygt ett halvår, tillkom — som herr Alexanderson nämnde — på förslag av lagberedningen och tillstyrktes av det övervägande antalet remissinstanser. Även om det fanns några hörda myndigheter som ville utsträcka utmätningsmannens befogenheter till att gälla samtliga införselbara fordringar så var det även åtskilliga som anförde betänkligheter; bl.a. flera länsstyrelser avstyrkte och menade att den här aktuella prövningen av rättssäkerhetsskäl borde tillkomma domstol och inte administrativ myndighet. Föreningen Sveriges häradshövdingar, som torde stå herr Alexanderson nära, behandlade i sitt remissvar särskilt den situationen, att arbetsgivaren av en eller annan anledning inte hade möjlighet att betala gäldenären marknadsmässig lön. Det kunde i sådana fall framstå som i hög grad obilligt att tilllämpa de föreslagna bestämmelserna. Föreningen förordade att, om lagberedningens förslag genomfördes, det gavs en sådan utformning att stötande resultat vid dess tillämpning undveks. Lagrådet anförde också vissa betänkligheter men ville inte motsätta sig bestämmelsen då tillämpningen av densamma kunde väntas bli begränsad och den var avsedd att hindra förfaranden som i realiteten var illojala. Remissopinionen i frågan var alltså ganska splittrad.

Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Frågan om de s.k. ambulerande skrivbyråerna har varit föremål för behandling här i riksdagen flera gånger tidigare. Jag känner mig emellertid föranlåten att något betona vissa saker, som kan vara värda att beakta när vi nu skall gå till ett förnyat beslut i frågan. Dessa ambulerande skrivbyråer har otvivelaktigt fyllt ett ganska angeläget behov i samhället. Det framgår bäst av att många, inte minst statliga institutioner, har tagit deras tjänster i anspråk. Jag skall inte här trötta och betunga mina kolleger med en uppräkning av alla dem som utnyttjat tjänsterna, men justitiedepartementet, utbildningsdepartementet, Ööverståthållarämbetet och många andra kan ändå vara värda att nämnas i sammanhanget. Vidare har riksdagen vid en tidigare behandling av frågan bifallit en hemställan från andra lagutskottet. Utskottet anförde då att det var angeläget att följa utvecklingen på ifrågavarande område. Om det därvid skulle visa sig att den offentliga arbetsförmedlingen även efter en effektivisering inte kunde tillfredsställa behovet av förevarande serviceverksamhet borde man överväga åtgärder för att öppna möjligheter för dessa skrivbyråer. I anledning av detta riksdagens uttalande år 1963 fick arbetsmarknadsutredningen ett tilläggsdirektiv med uppdrag att överse lagen om arbetsförmedling. I det avgivna betänkandet anför utredningen bl.a. att skrivbyråer som bedriver ambulerande verksamhet fyller en värdefull funktion genom att de på ett effektivt sätt förmedlar personal för korttidsoch vikariattjänstgöring inom kontorsbranschen. Utredningens ledamöter har en hel del positiva synpunkter på dessa frågor. När betänkandet skickades ut på remiss anförde bl.a. statskontoret, vilket kan vara värt att notera, att inom näringslivet kunde iakttagas en klar tendens till ett ökat behov av att låta uppgifter som kräver insatser av specialiserad och tillfällig natur ombesörjas av särskilda serviceföretag. Statskontoret tillstyrkte alltså att man skulle tillåta dessa skrivbyråer att bedriva sin verksamhet, vilket emellertid inte föranledde någon som helst åtgärd från regeringens sida. Ingen proposition har lagts fram i ärendet, utan i november förra året tillsattes i stället en ny utredning med direktiv som går ut på att man skall försöka sätta krokben ordentligt och effektivt för all dylik verksamhet. I direktiven tas också upp verksamheten inom industrisektorn, och man talar om varvsindustrins engagerande av arbetare från vissa serviceföretag. Skrivbyråernas verksamhet har en helt annan karaktär än den industriella verksamheten och jag tycker att det är felaktigt att man i direktiven har blandat in denna. Vi kan därför inte dela den uppfattning som hävdas i direktiven, att det inte har övertygande visats att det finns behov av en särskild service för dessa kontorsfrågor. Gällande lag om arbetsförmedling tillkom för att stävja missbruk, d.v.s. exploatering av arbetssökande människor. Såvitt vi reservanter kunnat utröna har någon anmärkning inte kunnat riktas mot skrivbyråerna vare sig från de arbetssökande eller från byråernas kunder. Byråerna erbjuder anställningsformer, vilka är förmånliga för den arbetskraft som inte önskar bli bunden på heltid i förvärvsarbete. Dessa anställningsformer är till fördel bl.a. för kvinnor som på grund av arbete i hemmet endast önskar arbete på deltid. Det är synd att man nu skall försöka få fram en ytterligare skärpt lagstiftning som kommer att bereda svårigheter för dessa serviceföretag. Herr talman! Jag vill yrka bifall till den reservation som är fogad till detta utlåtande.

Herr talman! Detta ärende har, som herr Höäbinette antydde, varit föremål för riksdagsbehandling vid ett par tillfällen tidigare. Utskottsmajoriteten har inte haft anledning att inta annan ställning än att man fortfarande hävdar att den offentliga arbetsförmedlingen i princip bör täcka alla yrkesområden. Skall man tillåta enskild förmedling som ett komplement, så får det ske på områden där det finns särskilda skäl. Skall avgift utgå för förmedling av arbete, bör sådan förmedling få bedrivas endast av organisation. Det är mot bakgrunden av dessa principer som utskottet även nu avstyrker framställningen om att man skulle tilllåta privat arbetsförmedling inom detta område. Det är ju inte så, vilket man möjligen kunde tro av herr Höäbinettes anförande, att man vill gå emot den service som bedrivs av skrivbyråerna och andra. Frågan är i stället hur arbetsförmedlingen skall bedrivas. Skall den ske i offentlig regi eller skall man tillåta att avgiftsbelagd förmedling också bedrivs av enskilda personer? Vid den utredning som gjordes tidigare befanns det att stora organisationer som LO och TCO samt även arbetsmarknadsstyrelsen motsatte sig ett genomförande av förslaget i motionerna. Herr talman! Jag skall fatta mig kort och inte tillägga mera utan ber att få yrka bifall till andra lagutskottets hemställan.
Herr talman!

Det kan många gånger vara så att en myndighet eller en enskild person har ett akut behov av skrivhjälp, ett behov som arbetsförmedlingen inte kan tillgodose. Om en enskild person vill fylla denna servicefunktion, varför skall vi då förbjuda honom att göra detta? Jag tycker som reservanterna att utskottsmajoriteten ser väldigt dogmatiskt på problemet, och jag kommer, herr talman, för min del att rösta för reservationen.

Herr talman! Det finns ingen anledning att öppna en stor principiell debatt om hur den svenska arbetsmarknaden och förmedlingen av arbete skall skötas. Annars funnes det i dag anledning för mig att ta upp den debatten från den speciella utgångspunkten att jag är östgöte. Det har inte rests några krav från de intressen som företräds av reservanterna i Övrigt att man skall låta privat arbetsförmedling ta hand om de uppgifterna i det avseende jag nu tänker på. Här är den principiella riktlinjen att förmedling av arbete bör ske genom den offentliga arbetsförmedlingen. När herr Hiäbinette citerar vad andra lagutskottet uttalat tidigare vill jag framhålla att uttalandet pekar på att man vill underlätta denna service. Men att det skulle ske genom att man medgav att privatpersoner i vinstintresse drev arbetsförmedling tror jag inte det varit fråga om. Jag ber sålunda, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var kanske inte herr Huäbinettes anförande som kom mig att rikta blickarna mot förmedlingen av arbetskraft inom industrin, utan den drabant som herr Häbinette fick och som talade om den dogmatiska synen på denna fråga. Låt mig tillägga att om den offentliga arbetsförmedlingen inte räcker till, måste vi väl ge den resurser och utveckla den så att den kan driva en rationell, effektiv och modern arbetsförmedlingsverksamhet.
Herr talman! Jag förmodar att herr Larsson syftade på att jag citerade reservationens uttalande om dogmatiska skäl, som även enligt min mening inte bör vara avgörande. Jag är helt ense med utskottets majoritet om att arbetsförmedling i princip bör drivas av samhället utan vinstsyfte. Men om det i vissa undantagsfall — det gäller väl egentligen närmast skrivhjälp på kontor — har visat sig vara en praktisk anordning att komplettera samhällets servicefunktion med att enskilda hjälper till, kan jag inte förstå att det kan vara berättigat att kritisera en sådan ordning. Tvärtom har ju statliga myndigheter, bl.a. departementen, utnyttjat denna ambulerande skrivbyråverksamhet och = säkerligen haft utbyte av den. Jag tycker inte att departementen därvidlag handlat fel. Om man sedan råkar kollidera med lagstiftningen anser jag att man bör kunna överväga en justering av lagstiftningen.